Herr talman! Innan jag tackar finansministern för interpellationssvaret vill jag ta upp några av skall vi säga de värsta grodorna i finansministerns inlägg. Finansministern gisslade de borgerliga politikerna på 1920 och 1930-talen för att de drev en underefterfrågans politik till men för breda folklager. Men vad gjorde socialdemokraterna då? Var var de? Jo, de satt i regeringarna, herr finansminister! 1920, 1921-1923, 1924-1926 och från 1932 hade vi socialdemokratiska regeringar. Om politiken var tokig, och det kanske den delvis var, så får väl socialdemokraterna själva ta en god del av ansvaret för den och inte skylla ifrån sig på andra. Om jag vore Gunnar Helén skulle jag säga: Gå hem och läs historia, herr finansminister! Finansministern gjorde gällande att en indexreglering av skatteskalorna skulle leda till ett bortfall på 800 miljoner kronor i skatteinkomster. Nej, det är inte det som det är fråga om. Det skulle medföra ett stopp för en automatisk skattehöjning. Man kan inte tala om ett bortfall av någonting som man inte har. Det är fråga om en imaginär skatt. Om man behöver dessa 800 miljoner kronor som vi nu talar om, då får man bekväma sig till att gå till riksdagen och begära ett beslut av riksdagen. Det är riksdagen som skall fatta beslut om skatten, och det är inte inflationen som skall göra det. En sådan här indexreglering, sade finansministern, skulle gynna de rika. Det är också fel. Den som har det bättre beställt förlorar som bekant mera på inflation. Den som har det sämre beställt förlorar mindre, i kronor och ören räknat. Indexregleringen av skatterna syftar till att göra skatterna neutrala till inflation, att med andra ord se till att alla skall befinna sig i samma läge som om inte någon inflation alls skulle ha inträffat. Vi skall inte ha skatter som drabbar inflationen, en inflation som regeringen i varje fall måste sägas vara medansvarig till. Hela detta resonemang är, tycker jag, herr finansminister, alldeles befängt. Jag skall ta ett drastiskt exempel som jag tycker belyser detta. Om t.ex. finansministern funderar på att höja skatterna över lag med låt säga 5 procent men sedan avstår från att göra det — låt oss tänka oss att finansministern avstår från att fullfölja sina intentioner — då skulle på det avståendet de som tjänar 20 000 kronor slippa att betala I 000 kronor i skatt och de som tjänar 100 000 kronor slippa att betala 5 000 kronor i skatt. Det skulle kunna sägas att det är grovt orättvist att finansministern avstår från sina avsikter att beskatta eftersom rika förtjänar på det. Så får man faktiskt inte resonera, även om man är finansminister. Sedan löser — det skall jag gärna medge — indexregleringen inte dessa problem helt och hållet. Hela skattesystemet och framför allt marginalskatterna måste ses över, och det är därför som vi har begärt en skatteutredning. Vidare jämför finansministern preliminärskattetabellerna för olika år för att visa att de socialdemokratiska vallöftena håller. Nej, de håller inte, påstår jag, för finansministern glömde mervärdeskattehöjningen, och mervärdeskattehöjningen slår ju allra hårdast just mot de barnfamiljer som vi borde ömma mest om. Man får inte vara så glömsk i sådana här sammanhang. Sedan får jag tacka för interpellationssvaret. Jag har redan delvis bemött det i mitt huvudanförande, och jag vill bara tillfoga några få ord. Om man studerar svaret får man klart för sig att finansministern blickar tillbaka på de goda tider vi har haft, på de fredliga förhållanden som har rått på den svenska arbetsmarknaden. Vad som är mera intressant är: Hur har utvecklingen sett ut under de senaste åren, och vad kommer att hända senare? Professor Erik Lundberg har svarat efter att ha gjort en internationell jämförelse med andra länder. Och vad visar denna analys? 1. Tillväxten i vår ekonomi har försämrats ”signifikativt”, som han säger, under 1960-talet. Under andra hälften ligger Sverige väsentligt under de jämförda 16 industriländerna. 2. Den offentliga sektorn har ökat, den privata har pressats ner. Näst Japan har de svenska konsumenterna den lägsta andelen av bruttonationalprodukten. 3. Q jämförelse med andra länder är tillväxten av industriinvesteringarna hos oss påfallande låg. 4. Sverige har den klart minsta valutareserven både i absoluta tal och i relation till importen. 5. Den totala lönekostnaden per arbetad timme är i Sverige högre än i något annat europeiskt land, en orsak som bekant till att våra hemmamarknadsindustrier slagits ut, att arbetslösheten där är hög och att den äldre arbetskraften har så svåra problem som den har. 6. Avkastningen inom den svenska industrin har avsevärt gått ner under den angivna perioden. 7. Inkomstöverföringarna — transfereringarna — från det allmänna till de enskilda har hos oss en lägre andel än både i Holland och Västtyskland. Och sammanfattningsvis: 8. Under perioden 1965—1968, det är värre senare, har den nominella ökningen i kronor och ören av de enskilda hushållens inkomster varit näst högst i Sverige. Under samma tid har de direkta skatterna i vårt land tagit större del av inkomsterna än i något annat land. Under samma tid har den privata konsumtionen ökat mindre i Sverige än i något annat land. Under samma tid har hushållens sparande varit utomordentligt lågt. Detta är en sammanfattande bild av vad som skett i vårt land under de senaste åren. Det har lett till just de motsättningar på arbetsmarknaden som i sin tur har föranlett min interpellation till statsministern, den interpellation som finansministern nu svarade alltför svepande på.
Herr talman! Det var utmärkt att vi genom finansministern fick veta att Myrdal-Ekström-Pålsson har baktalat regeringsledamöterna i EEC frågan. Men det är mindre bra att finansministern inte begriper eller inte vill begripa att det betyder en del för opinionsbildningen här i landet och ute i Europa om Sveriges finansminister med kraft och energi talar för Sveriges behov av nära anknytning till EEC i stället för att tiga. Utgångsläget är ju alldeles klart för herr Sträng. Utan att herr Sträng på minsta sätt var pressad sade han själv att en avancerad industristat som Sverige lever i en alltmer integrerad ekonomi med omvärlden. Men slutsatsen, herr Sträng? Var blir den av? Smit inte undan, herr Sträng! Åtskilliga industriinvesteringar kanske kommer att beslutas redan i år om finansministern nu gör en positiv bekännelse till att Sverige verkligen skall anstränga sig att nå ett fullgott avtal med EEC över hela industriområdet. Så några ord om finansministern och kommunerna. När herr Sträng säger att påståendena om kommunernas kreditsvårigheter under 1969/70 är överdrivna gör han det alldeles för enkelt för sig. Den bild som han gav av kommunernas upplåning var missvisande. I själva verket är det så att efter kriget steg för kommunerna andelen av den totala nationalprodukten till bortåt 5—10 procent, och låneandelen förblev oförändrad ca 15 procent. Men 1970 har kommunernas uppgifter ökat så starkt att andelen av den totala nationalprodukten är ca 20 procent, men deras andel av lånemarknaden har sjunkit till 5 47 procent. Vad får man höra när man talar med kommunalmännen i dag? Jo, man får höra om likviditetsbekymmer, om lånebekymmer, att de känner olust över att behöva höja skatten långt mer än de hade planerat för att klara nödvändiga investeringar som man normalt lånar till. Nog talar väl herr Sträng ibland med sina egna kommunalmän i den socialdemokratiska riksdagsgruppen? Nog är också de oroade av den krympande andelen av lånemarknaden? Därför var det synd att herr Sträng i sin långa rapsodi inte fick plats för ett svar till herr Fälldin och mig på vår fråga: Kommer utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, som riksdagen har begärt? Sedan säger herr Sträng att jag gör skräckmålningar när jag frågar hur socialdemokraterna skall ha det med socialismen. Men det är ju herr Sträng som skräckmålar, när han påstår att en utvecklad ekonomisk planering i en marknadsekonomi skulle leda över till en totalitär socialistisk stat. Finansministern blir så orolig inför tanken på en mer långsiktig planering att han griper till gamla argument från 1800-talsliberalismen för att slå mig i huvudet med. Snart får man väl höra talas om den osynliga handens välsignelser. I sina memoarer här i dag manade herr Sträng fram bilden av Herbert Tingsten. Ja, tänk om han hade varit här i dag! Vilken njutningsrik stund det skulle ha varit för honom om han hade fått höra en socialdemokratisk finansminister påstå att med ramhushållning och planering hamnar man i en Sovjetdiktatur! Det hade nog blivit ett nytt kapitel av Den svenska socialdemokratiens idéutveckling i det Tingstenska standardverket. I själva verket vet ju finansministern mycket väl att många västeuropeiska länder har en bättre planering av sin ekonomi än vad vi har — det gäller även de nordiska länderna — och därför måste finansministern inse att en sådan planering, en grov prioritering för en treeller femårsperiod, ger en större stabilitet i politiken och ett bättre underlag för företagens och kommunernas handlande. Det är ingen som har påstått att en sådan prioritering skulle vara objektiv. Den skall ju göras av regering och riksdag. Det är precis samma typ av politisk avvägning som regeringen själv gör varje år i den årliga statsverkspropositionen, men nu på längre sikt och självfallet i grövre grad. Fördelen med ett sådant system är att man kan undvika att ta på sig större bördor än vad som kan bäras och att man när utrymmet är trångt bättre kan koncentrera sig på de viktigaste politiska uppgifterna. Det var ju det som herr Dahlén klargjorde med det citat som herr Sträng så prisade. Nej, bakgrunden till herr Strängs uttalanden här och hans nej till mitt förslag är att herr Sträng inte vill planera. Han vill improvisera, han vill inte lämna besked om regeringens planer på längre sikt. Och det är samma skäl som gör att han säger nej till folkpartiets krav på indexåeglerade skatter. Han vill helt enkelt inte tvingas föra prioriteringsdebatter om skatter och utgifter i riksdagen. Men det är ju riksdagen som skall bestämma skattetrycket, det är ju riksdagen som skall göra den avvägningen. Beröva inte riksdagen den möjligheten genom att säga nej till vissa förslag! Till sist ett par ord till om arbetslösheten! Herr Sträng påpekar att regeringen och det socialdemokratiska partiet har full sysselsättning på sitt program. Ja, det är utmärkt, men desto allvarligare blir det då när en socialdemokratisk regering misslyckas att nå upp till sin egen målsättning. Och nog erkänner väl ändå herr Sträng att det är en allvarlig ökning av arbetslösheten som har skett den här våren och att riskerna för en stor arbetslöshet under hösten är betydande? Har inte arbetsmarknadsstyrelsens chef varnat finansministern för just detta? I sitt interpellationssvar söker finansministern gå runt problemet, men den redovisning han där lämnar kan de arbetslösa i dag inte känna sig hjälpta av. Jag måste tacka för svaret. De gör det inte.

Herr talman! Finansministern sade i den tidigare delen av sitt anförande att vi inte borde beskylla finansministern och socialdemokratin för att inte eftersträva full sysselsättning; vi borde ju veta att det är ett arbetarparti som har haft detta på sitt program i alla tider osv. Men det är inte det det är fråga om. Vi har inte beskyllt socialdemokratin för att inte ha denna strävan. Men å andra sidan: Om de metoder som ni har valt ger det här resultatet, så måste vi rimligen ha rätt att sätta de metoderna i fråga och jämföra dem med de metoder och åtgärder vi vill föreslå. Finansministern kan väl inte begära att vi skall applådera era åtgärder, som leder till det här resultatet? Jag tycker att det är litet egendomligt, med den respekt för uttalad mening som finansministern begär, att han i samma anförande kan stå och säga att han är övertygad om att det skulle ha varit sämre om oppositionen hade fått bestämma, eftersom den inte skulle ha denna heta vilja att hålla en låg arbetslöshet. Någon gång i valrörelsen sade finansministern: ”Jag gör anspråk på att bli trodd på mitt ord.” Kunde det inte få vara ömsesidigt? Statsföretag! Jag har inte alls satt i fråga de här miljonerna man skulle investera. Vad jag pekar på är att propositionen talar om största möjliga expansion medan revisorerna säger att det är särskilt angeläget med konsolidering. När man då går in i det här skedet, så skall man göra det som är motiverat från strängt företagsekonomisk synpunkt. Det är ju en rätt rejäl omsvängning i fråga om vad som så att säga skall vara vägledande för verksamheten. Jag har sagt att jag förstår det. Verkligheten är sådan, bekymren är sådana, den allmänna företagsamhetens villkor är sådana att de flesta företag får tänka på konsolidering, tänka på att överleva. Då har jag sagt till herr Ekström och till finansministern: Är inte det i och för sig ett bra bevis på att vi för närvarande måste se över den ekonmiska politiken och näringspolitiken med tanke på företagsamhetens villkor och förutsättningar? Här åberopar då finansministern några uttalanden och några siffror och målar en rätt ljus bild av investeringsutvecklingen, som han nu säger sig ha nya uppgifter om. Men om det nu är så, varför justera ned siffrorna från 12 till 9 procent? Vi har ju inte glömt att herr Strängs i och för sig goda förhoppningar om investeringsnivån under tidigare år har slagit slint. Man har inte nått den nivån. Vad har vi för skäl att tro att de här informationerna som finansministern har fått under senare tid skall vara av sådant värde att man inte behöver göra mer för att få den investeringsutveckling som enligt vad finansministern själv har sagt är mycket angelägen? Så det här med rost och röta. Det lär inte gå att förneka att det är många jordbrukare som inte kan sätta av till ett nödvändigt underhåll, som inte kan klara av nödvändiga nyinvesteringar därför att pengarna inte räcker. Prisfrågan ligger i botten — det har ni själva insett nu. För några år sedan var det ett ofantligt liv om 1 öre på mjölken; nu har det kunnat bli en rejäl höjning. Men det är inte bara fråga om det, det är fråga om hur man utformar rationaliseringskungörelsen. Här har jordbruksministern meddelat att han är beredd att se över den, och det är bra. Det är sådana framstötar vi har gjort. Man måste vara med på garantilånegivningen, man får se på deltidsjordbrukets villkor, man måste erkänna att vi måste ha kombinationen jord och skog. Det har ju ändå funnits skillnader i uppfattningen om vad man måste göra för jordbruket mellan herr Sträng å ena sidan och mig och mitt parti å den andra sidan. Det går inte att förneka. Nr 98 Skatterna! Vi har ett medansvar, det är alldeles riktigt, dock inte för Torsdagen den alla tekniska lösningar. Huvudgreppet gillade vi. Vårt parti och folkpar 27 maj 1971 tiet hade en gemensam kritik beträffande brister i skatteförslaget. Vi har Flannmid done, = gemensamma krav också i de betänkanden som nu föreligger. Indexregleringen! Låt vara att det vore 800 miljoner kronor om året. Men är det då inte rimligt att regering och riksdag får ta ställning till om vi skall höja skatten med dessa 800 miljoner för att kunna göra det som vi anser vara nödvändigt. Skulle man inte få göra den avvägningen samtidigt? Det är ju egentligen en fråga om nollställning. Sedan skall man inte ta det så enkelt som finansministern gör och peka på de här skillnaderna. Det är väl ändå så att om man sätter in indexregleringen på grundavdraget, så har den helt och fullt värde upp till den gräns där reduktionen av grundavdraget börjar, och sedan trappas den av liksom grundavdraget självt. En sådan indexreglering har ju sin största betydelse för människorna med de lägsta inkomsterna — det lär finansministern inte kunna bestrida.

Herr talman! Herr Sträng bekymrade sig över att jag hade sagt att ett prisstopp inte leder till ett prisstopp utan kanske tvärtom. Ja, herr Sträng, jag tror säkert att Ni under ett par månader med ett prisstopp kan få prishöjningar, som annars skulle ha slagit igenom, att inte slå igenom. Men det som ju ändå spelar någon roll är prisstoppets effekter på lång sikt, och det var det som jag talade om. Det är därför som det är intressant att göra en jämförelse just med hyresregleringens verkan på hyrorna. Jag tror att man med ett hyresstopp skulle kunna hindra att hyrorna steg under ett antal månader. Det har Ni också försökt. Men på lång sikt når man precis det resultat som man faktiskt har nått här i landet, att hyrorna har stigit snabbare än de sannolikt skulle ha gjort utan hyresreglering. Den visdomen, herr Sträng, har Ni själv givit uttryck för när det gäller priskontroll och hyresreglering i en lång rad offentliga utredningar och i egna valhandböcker, och det ser inte vidare bra ut att Ni inte vill göra det erkännandet för närvarande också. Sedan bekymrade sig herr Sträng — eller kanske han gladde sig — över ett uttalande som jag hade gjort i Svenska Dagbladet förra året, där jag hade sagt att det inte var sannolikt att det skulle bli som herr Sträng tänkte sig, nämligen ett stort överskott i handelsbalansen under andra halvåret. Nu kan man gräla om huruvida det verkligen varit stort överskott eller inte. Men låt oss inte gräla om det, utan låt mig i stället gärna erkänna att jag kanske gjorde en felbedömning där, och låt mig också gärna erkänna att jag säkert kommer att göra fler felbedömningar, alldeles särskilt som jag bakom ryggen inte har något konjunkturinstitut till mitt förfogande, som kan hjälpa mig att göra mina olika kalkyler och inte heller har någon utredningsavdelning på finansdepartementet som kan hjälpa mig, så som herr Sträng har. Det lät som om herr Sträng menade att jag skulle vara förkrossad över att jag hade gjort den där lilla felbedömningen. Knappast, herr Sträng — 118 knappast. Däremot skulle jag ha känt mig ganska illa berörd om jag hade gjort den serie av felbedömningar som Ni själv gjorde vad gällde 1970, och det trots all Er olika expertis. Låt mig göra några obarmhärtiga citat från herr Sträng, vår käre store spåman. Ni sade i finansplanen 1970 att priserna skulle öka med 3,5 procent under 1970. De ökade med 7 procent. Ni sade att industriinvesteringarna skulle öka med 10,5 procent. De ökade bara med 6 procent. Ni sade att statsutgifterna skulle öka med en viss siffra. Ja, de ökade ungefär 3 miljarder mera. Och om vi nu håller oss till handelsbalansen, herr Sträng, som det här gällde, så sade Ni att vi skulle få ett underskott på 500 miljoner förra året. Ja, det blev det dubbla. Och när det gäller bytesbalansen, så blev det nästan det tredubbla underskottet i förhållande till vad Ni själv sade. I remissdebatten 1970 kommenterade jag Er finansplan såsom något som innehöll många bedömningar som var felaktiga. Jag sade att det var min uppfattning att finansministern valt att måla en alltför glättad bild av det ekonomiska läget och att riksdagsarbetet därför till stor del skulle komma att bedrivas under felaktiga premisser. Det, herr Sträng, var en alldeles korrekt bedömning.

Herr talman! Finansministern hörde inte upp när jag uttalade mig positivt, liksom herr Fälldin, om tendensen i förra årets skattebeslut — det var därför herr Eriksson i Bäckmora kunde instämma med mig, liksom herr Helén gjorde med herr Fälldin. Det är betecknande att när finansministern diskuterar den år efter år skattehöjande effekten på grund av inflationen, så använder han 1969 års inkomstsiffror och 1971 års skattesystem, och han säger inte ett ord om höjningen av momsen. Sådan sifferexercis är inte hedrande. Hur tror finansministern att de enskilda människorna upplever sin skattesituation i dag? Var säker om att de inte är så tillfredsställda som finansministern ville låta påskina! Och om allt står så bra till, varför var då för resten finansministern själv så tveksam i februari och sade att det var för tidigt att uttala sig och att verkningarna nog inte hade blivit de avsedda? Varför lämnade skatteutskottets ordförande i dag en dörr på glänt? En översyn får det nog bli vid årets slut, när man har sett litet mera, sade han. Finansministern säger: Inte kan man höra med ekonomerna, då får man lika många recept som antalet tillfrågade. Ja, men i den här frågan är ju alla ekonomer överens — det gäller även den socialdemokratiske professor Lindbeck, som finansministern inte gärna ville räkna upp. Och även fackliga organisationer har uttalat sig i samma riktning, exempelvis det stora Industritjänstemannaförbundet. Tala inte om tillfällen då experter varit oense — tala om den fråga det gäller! Här är experterna på samma linje. Sedan tog finansministern det gamla vanliga skamgreppet, och ledsamt nog måste jag säga att finansministern på just den här punkten har stöd i skrivningen i moderatreservationen. Att inflationsskydda skatterna är inte att sänka skatterna — det är att kräva respekt för att inte skatterna höjs sedan beslutet är fattat. Låt oss diskutera skattesänkningar när det är aktuellt. Låt oss diskutera utgifter när det är aktuellt. Låt oss diskutera progressivitet och skattesystemets utformning när det är aktuellt. Dit hör också hur skatten slår i olika inkomstlägen. Men kom inte och kritisera själva skatteskalans utformning, när frågan gäller en enda sak: att skattetrycket inte skall bli högre än riksdagen har beslutat. Finansministern borde i sin långa sifferredovisning ha sagt: Så här mycket höjs skatten för var och en utan att riksdagen fattat beslut. Det är inte vid en 4-procentig inflation fråga om att ta bort 800 miljoner, som kunde användas till något viktigt, utan det frågan gäller är om man först skall besluta om skatten och sedan utan stöd av beslut låta skattebetalarna få betala ytterligare 800 miljoner.

Herr talman! Jag skall återkomma till en enda aspekt på finansministerns tidigare anförande. Det gäller investeringsfonderna, Jag trodde att de fonderna numera hade en dubbel uppgift, nämligen dels en konjunkturutjämnande, dels en regionalpolitisk. Under uppåtgående konjunkturer är det klart, och det framhålles också i vår reservation, att den regionalpolitiska uppgiften kommer i förgrunden. Under nedåtgående konjunkturer är det den utjämnande funktionen som träder i förgrunden.

I stället förde herr Sträng ett mycket betänkligt resonemang, tycker jag. Det gick i korthet ut på att tämligen oberoende av konjunkturer skulle regeringen, dvs. i detta fall herr Sträng, snart sagt under alla omständigheter bestämma var, när och hur dessa medel skulle få användas. Till det vill jag då göra två korta kommentarer. Den ena är att en sådan ordning kommer att medföra en rad beslut, som för de berörda företagen måste komma att te sig mer eller mindre som ett utslag av ett godtyckligt reglerande. Inte heller herr Sträng har nämligen möjligheter att överblicka alla de faktorer som i varje särskilt fall måste påverka de enskilda företagens investeringspolitik. Den andra kommentaren är att under sådana förhållanden måste såvitt jag förstår just det konjunkturutjämnande syftet med konjunkturinvesteringsfonderna — som de egentligen heter, eller hette — gå ganska mycket förlorat. Och då skall herr Sträng inte bli förvånad om intresset för att över huvud taget avsätta medel till sådana fonder mattas, Och det vore högst olyckligt! Dels skulle då ett värdefullt konjunkturstyrande medel, som statsmakterna nu har i sin hand, bli mycket svagare, dels skulle därmed också möjligheterna att minska en eljest onödig arbetslöshet också bli mindre. Slutligen har finansministerns åtgärder vid flera tillfällen, antingen det har varit fråga om uppåtgående eller nedåtgående konjunkturer, haft en stark tendens att bli insatta för litet och för sent. Jag använder uttrycket även denna gång och det gäller antingen det varit fråga om att i tid motverka överhettning eller att i tid stämma emot en onödigt stor arbetslöshet. Gör inte samma misstag en gång till!
Herr talman! När herr Bohman skall försöka lära mig den socialdemokratiska historieskrivningen från 1920 och 1930-talen är han utomordentligt illa lämpad att vara magister. Jag prövade på konjunktursituationen på både 1920 och 1930-talen. Förmodligen gick den tämligen spårlöst förbi herr Bohman, om jag inte är fel underrättad. Vad jag har velat säga är att 1932 fick socialdemokratin för första gången möjlighet att leda samhällsutvecklingen i det här landet, och då introducerades samhällets förpliktelser och skyldigheter gentemot de arbetslösa, vilket tidigare varit ett praktiskt taget okänt begrepp. Jag skall ärligen säga att vi inte klarade det ensamma — vi hade god hjälp av den tidens bondeförbund och den uppgörelse som träffades och som har betecknats som krisuppgörelsen. Men eftersom jag själv for omkring som aktiv partipolitiker och fackföreningsman under de åren minns jag så innerligt väl vilken kamp vi fick föra med de övriga borgerliga partierna för att över huvud taget kunna driva igenom den aktiva krispolitiken. Sedan har ni lärt om, och det skall ni väl hedras för. Men skall vi tala historia, herr Bohman, så är det nog mest besvärande för herr Bohman själv. Låt mig sedan säga ytterligare några ord om den här idén att indexreglera skatterna. Vi har varit ambitiösa när det gäller att hålla den ekonomiska motorn i gång, och det är vi fortfarande. Märk väl att vi har 65 000 flera personer ute i arbetslivet i dag än vad vi hade för ett år sedan, när alla var av den uppfattningen att vi hade en pinsam överkonjunktur och en pinsam brist på arbetare i vårt land. Det finns förklaringar till detta. Under fjolåret beredde vi i det här landet arbete åt 50 000 personer som kom från andra länder. Dessutom marscherade under 1970 i runt tal 50 000 kvinnor ut på arbetsmarknaden, vilka tidigare inte hade räknats in i arbetskraften eller gått ut i produktionen. Vi har genom dessa båda omständigheter en arbetsstyrka som är 100 000 personer större i dag än den var för ett år sedan, och vi har en arbetslöshet som är 20 000 personer större än för ett år sedan.

Låt mig erinra om att det ännu inte är något land — oavsett vilken politisk färg det-har på regering och finansminister — som har vågat sig på att introducera den här, jag vågar säga horribla idén med indexreglerade skatter. Och om man utgår ifrån — jag kommer tillbaka till den tråd jag nyss avbröt — att vi har god gång på motorn i den svenska ekonomin, är det nog ganska rimligt att anta att vi får dras med prisstegringar som håller sig kring 3—4 procent. Jag har tidigare sagt mellan 2 och 3 procent, men det var med en lugnare utveckling i omvärlden än i dag och det är möjligt att jag realistiskt skall hissa upp mig till någonting på 3—4 procent för en normal prisstegring, såvida inte utvecklingen ute i världen blir en helt annan. Men om jag erinrar om att prisstegringen under fjolåret inom alla OECD-länderna var 6 procent och några tiondelar därutöver, är det nog ingen som på allvar tror att man kommer tillbaka till något slags stabilt prisläge inom överskådlig tid. Har vi då en prisstegring med, låt mig säga, 4 procent per år, betyder en indexreglering av skatteskalan att det till statskassan rinner in 800 miljoner mindre än i annat fall. Men kan inte statskassan vara av med dessa pengar? Ja, det beror alldeles på! Det är möjligt att dessa 800 miljoner skall användas till en förstärkning av folkpensionerna, en förstärkning av familjepolitiken, en förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen, en förstärkning av sysselsättningspolitiken, vilken senare i dag kostar bortåt 2,5 miljarder. Jag tycker att under sådana förhållanden är pengarna bättre använda än om de automatiskt faller ut, till var och en procentuellt lika men materiellt och i kronor räknat med en så avgjort större effekt på den högavlönade eller bättre betalda än på den lågavlönade och sämre betalda. Herrarna har en annan uppfattning där — herrarna och damen skulle jag kanske säga. Det ligger kanske en tanke bakom det.

Så sade någon — jag tror att det var herr Bohman och kanske även kammarens andre vice talman — att när Sträng gör sin jämförelse med skattetabellerna, glömmer han bort mervärdeskatten. Ja, jag tog inte med mervärdeskattens konsekvenser, och jag tog inte med konsekvensen av de höjda folkpensionerna, de justerade barnbidragen eller någonting av detta, utan jag höll mig till skatten. Det blir inte någon större skillnad om jag lägger in mervärdeskatten och om jag tar med effekten av de ökade barnbidragen, bidragsförskotten och folkpensionerna — allt detta som kommer att slå ut just på de grupper som vi i första hand vill se om. Sedan är det tämligen meningslöst att här börja åberopa nationalekonomiska vetenskapsmän. Jag har naturligtvis läst Erik Lundbergs skrifter — han sitter med i det planeringsråd där jag är ordförande, och han har med jämna mellanrum möjligheter att undervisa mig och tala om dessa frågor. Men när man gör ett sådant där enkelt påstående — det var väl herr Bohman som gjorde det; herr Bohman har alltid en benägenhet att slarva med analysen när han kommer upp i talarstolen. Han säger att här i vårt land har det skett en relativ förändring så till vida att det har blivit mindre och mindre över till den privata konsumtionen. Då kan ju den oinitierade därav dra slutsatsen att det är en alldeles galen utveckling. Jag tycker att vi har en riktig utveckling — jag chockerar med att säga det. Vi har en nationalprodukt att fördela, och den skall delas upp på konsumtion, privat eller offentlig, och investering, privat eller offentlig. Vi har under de senaste 15—20 åren fått ned konsumtionsdelen från 75 till något under 70 procent, relativt sett. Å andra sidan har investeringsdelen ökat från 25 till drygt 30 procent — till 31 eller 32 procent. Det senare är nödvändigt för tillväxten och utbyggnaden i framtiden. Om man därför gör den där enkla relativa jämförelsen, får man inte ut någonting om var själva kärnan i problemet ligger.

Som nr 2 i världen kommer Sverige, som till var och en av sina medborgare i privatkonsumtion kan dela ut ett värde av 10 521 kronor. Sedan ligger alla de övriga nationerna — högst respektabla och framgångsrika nationer: Norge, Schweiz, Frankrike, Belgien, Österrike och Västtyskland — väsentligen därunder. Det rör sig i allmänhet om någonting på 7 000 eller 8 000 kronor per innevånare. Trots att vi haft denna relativa förskjutning har den ekonomiska tillväxten i vårt land varit sådan — under hela 1960-talet har ju produktionen ökat med 6,5 procent årligen — att det blir ännu mera kvar t.o.m. till privatkonsumtion, även om vi via skatterna avställer till offentlig konsumtion, till investeringar och till mycket annat. Jag brukar inte så ofta använda den internationella statistiken, men jag blev faktiskt direkt uppmanad att göra det här. Det är väl ändå rimligt, när man ger sig in i sådana här diskussioner, herr Bohman, att man försöker redovisa något så när korrekt vad det är fråga om. Till herr Helén, som på nytt efterlyste finansministerns personliga ståndpunkt till problemet Sveriges anslutning till EEC, vill jag säga att jag förklarade detta i mitt förra inlägg. Jag tycker att både handelsministern och statsministern vid upprepade tillfällen har så klart presenterat regeringens ståndpunkt, som jag står bakom, att jag inte har någonting att tillägga. Skulle jag behöva upprepa det, kan det göras i mycket korta och enkla ord, nämligen följande. Vår neutralitet förbjuder oss att söka det direkta medlemskapet. Jag vet att i varje fall mittenpartierna i dag ansluter sig till den uppfattningen. Huruvida de moderata gör det, vet jag inte. Herr Bohman får möjligheter att deklarera det. Jag hoppas att han är beredd att säga att det är även de moderatas uppfattning. Då skall jag gärna tro honom på orden.

Ja, på den punkten har deklarationer givits från regeringens sida. Vi strävar efter att få ett så vitt samarbete som möjligt på de olika ekonomiska områdena, hela tiden med den reservationen att det samarbetet inte får kompromettera, tangera eller på något sätt komma i strid med den svenska neutralitetsförklaringen. Detta är ingenting nytt. Det har sagts gång på gång och jag tycker att det är litet onödigt att jag står och repeterar det. Men efter två anfordringar från herr Helén har jag kanske haft ett behov av att ytterligare understryka vad alla borde känna till. Herr Helén ställde ytterligare en fråga: Kommer det en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun? Naturligtvis kommer den, Kammaren har ju fattat ett sådant beslut, och regeringen kommer att fullfölja beställningen. Men jag har många gånger sagt att ni icke skall förvänta er — jo, möjligen i egenskap av kommunalmän, men inte som enskilda medborgare — att situationen och det reala läget förändras vad man än kommer fram till. Stat och kommun behöver täcka in sig för sina utgiftsprogram — som denna kammare i stor enighet beslutar, ibland med ett visst överbud som oppositionen i kammaren kan tvinga regeringen att ge vika för. Dess bättre händer det inte ofta, men det har hänt, och det kan hända i fortsättningen. Alla dessa kostnader skall betalas. En mer sekundär fråga är om de skall finansieras via kommunalskatten eller via en höjd mervärdebeskattning — några andra vägar finns inte. Båda vägarna är väl för den enskilde skattebetalaren tämligen likvärdiga till sin natur. Herr Helén och jag skulle kunna tala rätt länge om det här intressanta idépolitiska utspelet om planering och reglering. Naturligtvis är jag inte mer rädd för reglering än vad herr Helén är; motsatsen är naturligtvis fallet. Men jag vill påminna herr Helén om en sak i hans entusiasm för denna långsiktiga planering, som väl ändå skall tjäna som ett rättesnöre. Om man skall kunna benhårt hålla fast vid planeringen med bortseende från de influenser som kommer utifrån måste man tillämpa en hårdare reglering och dirigering. Jag tror jag kan acceptera detta med större lugn och ro än vad herr Helén kan göra, men man bör ha klart för sig vad det hela innebär. För tio år sedan eller för bara fem år sedan spelade miljöpolitiken inte på långa vägar samma roll som den gör i dag. Ett tioårsprogram som skulle ha lagts fram för fem år sedan hade inte innehållit något ekonomiskt utrymme för miljöpolitiska insatser, som jag föreställer mig att vi allesammans i dag är ense om att vi måste göra. Ständigt förändrar världen sig, ständigt förändrar sig de politiska uppfattningarna. Detta måste ju även en planering underkasta sig, och följaktligen måste det bli en planering med alla de variationer och förändringar som utvecklingen bjuder. Jag menar att planeringen måste göras år efter år, naturligtvis med sikte på framtiden, men utan någon övertro på fasta planer såsom medlet mot våra bekymmer. Herr Fälldin sade att vad man närmast skall diskutera är metoderna för sysselsättningspolitiken. Herr Fälldin kan emellertid inte berika debatten med några nya metoder för sysselsättningspolitiken. Vi har en hel arsenal av instrument för att klara sysselsättningen, om det behövs. Det hela är en fråga om graden, arten och tidpunkten. Jag vet att man här i debatten hävdat att tiden nu skulle vara inne att på ett annat och avgörande sätt stimulera efterfrågan. Jag är mera tveksam på den punkten och anser att regeringen under de närmaste månaderna framöver har ett tidsutrymme att avvakta vad som här behöver göras. Nu har vi inte varit overksamma. Riksdagen har accepterat regeringens långa rad av stimulanser — det må vara en lättnad i fråga om maskininvesteringarna rent skattemässigt; det må vara lättnader i investeringsavgiften; det må vara lättnader på kreditpolitikens område eller det må vara en rad andra åtgärder som vi satt in. Hela tiden följer vi utvecklingen och är beredda och parata att ingripa. När det gäller den speciella företagsverksamheten tycker jag nog att utvecklingen ser relativt uppmuntrande ut. Jag vill inte dra slutsatserna från dagens, om jag får säga det, mer onaturliga situation, när vi allesamman går och väntar och är i tvivelsmål: får vi en uppgörelse eller får vi det inte? Men under förutsättning att det blir uppgörelse, som vi alla hoppas, är situationen lättare att överblicka. Man får så att säga en riktigare startplanka för den bedömning och den planering som skall göras. Industrin har dock inte varit overksam. Jag nämnde i mitt första anförande att industrins efterfrågan på investeringssidan på ett överraskande sätt har varit aktiv under de tre första månaderna i år — det är bara den statistiken vi har. Då kan man, som herr Fälldin, fråga: Men varför skall i så fall investeringssiffran värderas ned från 12 till 9 procent? Ja, jag stod den 23 januari i den här kammaren och sade, att jag trodde på en industriinvesteringsökning av 10 procent. Jag är litet försiktigare nu och säger 9 procent. Men allt detta är värderingar och det är inte speciellt kvickt att fråga varför vi har ändrat på det eller att försöka få den ändringen att betyda en motsättning i argumenteringen. Jag skulle vilja säga till herr Burenstam Linder att den franka förklaringen i hans första anförande — att man skulle få en prissänkning bara man släppte prisstoppet — i det andra anförandet har modererats till att man kanske skulle kunna få en prissänkning. Jag tror att det var en riktig moderation. Får herr Burenstam Linder hålla ett par inlägg till är han väl inte så långt från min bedömning i fråga om prisstoppet. Men sedan kommer herr Burenstam Linder tillbaka och säger, att det är på samma sätt med hyresregleringen: den har på ett abnormt sätt höjt hyrorna, — Jag tror inte på det. Jag hade för en vecka sedan tillfälle, som jag har sagt tidigare, att resa i ett av våra nordiska broderländer som gjorde sig av med sin hyresreglering och hyreskontroll för 6—7 år sedan, vill jag minnas. Folk i det landet och i den huvudstaden har sämre betalt än vad folk har i den svenska huvudstaden. Jag frågade om hyran på olika lägenheter i den nybyggda produktionen och jämförde den med hyran i lägenheterna i den svenska nybyggda produktionen. Jag fick besked som innebar att hyrorna där, trots en sämre betalningsförmåga och i den ombesjungna fria marknaden, låg ungefär 50 procent högre än de ligger i vårt land. Det är inte så att de gamla klassiska skrifterna håller. Verkligheten är litet annorlunda. Riksdagen har just behandlat hyresregleringen — den debatten fördes i förrgår och jag skall självfallet inte ta upp den igen, men jag tror att all klokskap bjuder att man går försiktigt fram på den här punkten. Allra sist vill jag säga till kammarens andre vice talman: Då jag gjorde jämförelsen mellan de preliminära skatteuttagen tog jag det sista året när vi tillämpade det gamla skattesystemet och det första året när vi tillämpar det nya skattesystemet. Jag ställde uttagen emot varandra i samma inkomstlägen och i varierande inkomstlägen upp till 36 000 kronor per år. Jag gjorde dessa båda jämförelser med samma kommunala utdebitering, och siffrorna — om någon vill göra sig besväret att kontrollera dem i kammarens protokoll — är ju så ovedersägliga att jag inte närmare Nr 98 behöver argumentera på den punkten. Men det är en hälsosam och välbehövlig läsning för alla som bara följer med av farten och fäller bilan Då kanske man säger att 1970 års deklaration bygger på 1969 års inkomster. Javisst gör den det. 1971 års deklaration räknas på 1970 års inkomster. Det hela är sålunda konsekvent jämförelsemässigt, eftersom beräkningarna är likartade vid båda tillfällena. Det preliminära skatteavdraget beräknas ju på grundval av den aktuella kommunalskatten, dvs. på 1970 respektive 1971 års kommunala utdebitering. Det är en eftersläpning vad gäller inkomsten, men den eftersläpningen gäller lika i båda fallen. Jämförelsen blir så exakt som den kan vara när man jämför det gamla systemet med det nya, och då får man dessa konsekvenser. Någon gång kan en finansminister ha en ljuspunkt i tillvaron. Hela er väldiga uppsjö av kverulans och er förmåga att kräkas på fjolårets skattebeslut har inneburit att en mängd människor spontant har ringt till mig, både på arbetet och till hemmet på kvällarna, och sagt att vi förstår inte den här debatten. Man har t.ex. sagt: Jag har ju möjligheter att jämföra det preliminära skatteavdrag som görs nu med det som gjordes i fjol, och trots kommunalskattehöjningen — det har varit människor som legat i de populära inkomstlägena 20 000-25 000 kronor och något däröver per år — har jag fått en skattesänkning. Dessa människor har sagt sig ha ett behov att tala om detta för finansministern eftersom ingen annan gör det. Jag tycker det är roligt att få sådana där samtal.

Tyvärr fick jag intrycket att kammarens andre vice talman hade krånglat till det för sig så pass i sitt senaste inlägg att hon får vissa svårigheter att under den korta tid som är kvar av riksdagssessionen ta sig ut igen. Men vi träffas väl någon gång på hösten, och det är ju möjligt att hon har funnit någon utväg till dess. Jag är den förste att erkänna, efter att ha suttit och lyssnat på kammarens andre vice talman, att hon är utrustad med ett mycket gott förstånd och borde kunna dessa frågor. Men i sin partipolitiska iver har hon en utomordentlig förmåga att kamouflera det där goda förståndet. Det är således bara en vänlig anmaning att om hon nästa gång vi diskuterar skatterna inte är så uppfylld av partipolitiskt nit så kommer vi mycket närmare varandra. Till herr Wedén vill jag säga, att visst skall fonderna användas i konjunkturpolitisk bemärkelse. Från början var detta det enda användningsområdet, men sedan tillförde vi det här instrumentet ett extra användningsområde när vi skapade möjligheterna att ge det en regionalpolitisk och en lokalpolitisk mening och innebörd. Jag kan förklara för herr Wedén, att skulle vi hamna i det läget att man verkligen kan tala om en recession och en lågkonjunktur, då kommer konjunkturutjämningsfonderna att användas i den generella form som de från början var avsedda till. Men vi är inte där ännu enligt regeringens mening och därför använder vi det selektiva systemet för fonderna. Omfattningen är inte en 126 gång för alla given. Man kan vara mer eller mindre generös, man kan utsträcka området i de specifika fallen utanför stödområdet, men det är en annan sak än det mer generella släppet överallt. Det finns vissa delar i landet utanför storstadsområdena där jag tror herr Wedén ger mig rätt i att det vore fel att släppa loss fonderna generellt. Jag tror således att man når den riktigaste avvägningen och den riktigaste tillämpningen med den politik och det användningssätt som jag i mina båda anföranden har försökt beskriva.

Herr talman! Finansministern varnade mig för att försöka lära honom historia. När jag hörde hans första anförande fick jag intrycket att det behövdes, men om det inte behövs skulle jag vilja varna finansministern för att missbruka sina historiska kunskaper, ty det jag polemiserade emot var finansministerns påstående att det berodde på den borgerliga politiken under 1920-talet och 1930-talet — som byggde på underefterfrågan — att vi hade det så dåligt som vi hade. Men så kom socialdemokraterna in i bilden och räddade situationen, menade finansministern. Och när jag påvisade att det under en stor del av 1920-talet satt socialdemokratiska regeringar som inte tog några initiativ i den här riktningen så måste det tyda på att kunskaperna var bristfälliga. Jag skall inte kritisera socialdemokraterna för att de inte tog de här initiativen, för de ekonomiska teorierna föds så småningom. Man började diskutera nya vetenskapliga synpunkter på efterfrågeteorier och annat, och 1932, när Keynes” teorier började tillämpas, var socialdemokraterna bland de första. Men det är ingenting som säger att, om det hade varit en annan regering än den som bildades av socialdemokraterna och det dåvarande bondeförbundet, inte samma teorier hade tillämpats av en sådan regering. Kanske inte just då men något därefter. Utvecklingen sker ju på det sättet, herr finansminister. Och så har vi indexregleringen av skatteskalorna igen. Inget land har tillämpat det här systemet, säger finansministern. Det kan ju möjligen bero på vad jag har sagt förut, nämligen att det inte finns något land som har så stark progressivitet genomsnittligt som vårt land och inte så höga skatter. Behovet är allt större hos oss. Och varför skulle inte Sverige kunna vara föregångsland, vara det första land som inte beskattar imaginära inkomster, som inte beskattar prisstegringar? Den socialdemokratiska regeringen vill ju vara bäst i andra sammanhang. Var bäst nu för en gångs skull på det här området och genomför denna verkligt viktiga reform! Och behövs ökade statsinkomster, gå då och höj skatterna. Gå till riksdagen så att vi får fatta beslut här och låt oss inte ta automatiska skattehöjningsbeslut utanför riksdagens dörrar. Det är bra som vi har det, därför att det är framför allt de högavlönade som drabbas, menar finansministern. Ja, finansministern har ju inte varit alldeles borta då det gäller att genomföra skattehöjningsförslag på vanligt sätt som drabbar de högavlönade, men vi skall inte glömma bort att marginalskatten i stort sett är densamma mellan 30 00 och 70 000 kronor och mellan 70 000 och 100 000 kronor. Det är alltså inte så stora variationer, utan alla de här grupperna drabbas i stort sett lika av inflationens skattekonfiskatoriska konsekvenser. Och sedan till skatterna. Titta inte i tabellerna utan gå ut och fråga folk i gemen om hur de upplever sin situation i dag, den vanliga enkla skattebetalaren. Då får nog finansminister Gunnar Sträng klart besked om hur de upplever sin situation.
Herr talman! Två avsnitt av finansministerns senaste inlägg vill jag alldeles entydigt tacka för. Det var ett klart och bra och rejält besked vi fick om EEC. Det var också bra att vi fick veta att utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun verkligen kommer. Två andra avsnitt gjorde mig däremot betänksam. Det var en nyhet att finansministern nu tycks acceptera en inflation på 3—4 procent det här året. Finansministerns förhoppningar om att motverka inflationen har alltså minskat. Den för finansministern godtagbara inflationsmarginalen har plötsligt höjts. Det betyder att finansministern har gett upp en del av sin kamp mot inflationen, och desto angelägnare blir det ju då att verkligen få fram det skydd för skatteskalor och avdrag mot inflationens verkningar som vi har begärt. Sedan går det ju inte att pressa in debatten om planering på några sekunder här, men finansministern gav en fullständig vrångbild. Jag har inte efterlyst en reglerande bindning för en 10—1S5-årsperiod, även om jag nämnde den danska perspektivplanen som någonting som man mycket löst kan arbeta med. Men vad jag har begärt är en 3—5-årig planering där man prioriterar mellan de stora utgifterna. Finansministern säger: Ständigt förändras världen, ständigt förändras politikens villkor. Jag kan tillägga: Ett är beständigt — herr Sträng vill inte planera mer än för 12 månader i stället för 36, 48 eller 64. Så kan det inte få fortsätta. De som arbetar med de här problemen åt finansministern kan inte vara nöjda med att man väljer improvisation i stället för en planering. I vad sedan gäller investeringsfonderna skiljer det helt enkelt mellan den aktuella konjunkturbedömning som finansministern gör och som vi från folkpartiets sida har gjort och som delas av den övriga oppositionen. Vi menar att det är beklagligt att finansministern inte har velat utnyttja den investeringsvilja som finns och som skulle kunna frigöras, om man fick använda just investeringsfonderna. Det är verkligen beklagligt att finansministern begår det misstaget.

Herr talman! Jag är inte säker på av vilken anledning finansministern lägger ett annat ordval i min mun än det jag har använt. Jag har i dag inte kritiserat regeringen för felaktiga metoder när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag talade om metoder och åtgärder för näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Det händer ibland att vi har delade meningar om hur långt vi skall gå i åtgärder med arbetsmarknadspolitiken. Men det är ändå fråga om marginella effekter. Den grundläggande effekten har vi ju i näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Då är det inte underligt att finansministern kan stå och säga att jag är tomhänt. I de här andra avseendena har vi ju pekat på vad vi vill. Vi har sagt att vi vill släppa investeringsfonderna, vi har pekat på nödvändigheten av att öka krediterna till företagarföreningarna. Den typen av näringslivet skulle ha krediterna åtkomliga. Vi fick tjata i flera varv och länge, innan finansministern och socialdemokratin var med på att sänka räntan, osv. Beträffande investeringsfonderna verkar det som om bara en sak tilltalar finansministern. Det är att han själv sitter och bestämmer exakt var de skall användas. Finansministern säger nej till att de skulle bli generellt fria inom stödområdet och att man använder dem alltså generellt som ett lokaliseringsmedel. Finansministern är motståndare till att de släpps utanför storstadsområdena i en konjunktur som är låg. Det finns bara en metod som tilltalar finansministern: Jag sitter i mitt finansdepartement och diskuterar med varje företag och bestämmer att där och där kan ni få vidta de här åtgärderna. Vad beträffar indexregleringen noterar jag att vad finansministern talade om, när han kom fram till de siffror och den tabell han använde sig av, var uteslutande en indexreglering av skalan. Jag har pekat på vad det skulle betyda, om vi också reglerade grundavdraget. Det vill herr Sträng inte kommentera.

Herr Sträng talade om god fart på den ekonomiska motorn och sade att han behöver skatten på inflationen för att klara den höga hastighet han vill ha. Han vill alltså ha inflationen som bränsle för sin ekonomiska motor. Men det tenderar ju att bli politisk glödtändning. Resan blir äventyrlig, och jag är fortfarande inte övertygad om att skönmålningen beträffande investeringsviljan är riktig.

Herr talman! Visst är jag tacksam för det betyg om gott förstånd som finansministern gav mig, men jag tror att i ett jämlikt samhälle är det inte bara fråga om jämliket i kronor. Det är också fråga om den jämlikhet som innebär att vi inte ständigt betygsätter varandra som människor. Jaså, herr finansminister, skulle jag vilja säga, det blir inte någon större effekt om man räknar med momsen! De 4 500 miljoner kronor som momsen höjdes med förra året skulle alltså inte ge någon större effekt. Jag önskar att landets husmödrar och husfäder fick samtala med herr Sträng på den här punkten. Då skulle herr Sträng säkert också få träffa många med 2 400 kronor i månadsinkomst och få deras syn på att man nu får betala 60 kronor i stället för tidigare 50 kronor i direkt skatt på en ny hundralapp, även om hundralappen bara nätt och jämt kompenserar för prisstegringarna. Finansministern ansåg inte att ekonomiprofessorerna har någon vidare verklighetsförankring. När finansministern i dag har talat om hur de enskilda människorna upplever sin ekonomiska situation, har jag närmast fått intrycket att finansministern knappast är mer än en gäst hos verkligheten, den verklighet som statsministern brukar tala om som den värsta fienden. Jag fick klart för mig vilka års inkomster finansministerns beräkningar gällde. Men jag föreställer mig att om vi t.ex. i dag, vilket är uteslutet, skulle besluta om ett inflationsskydd så skulle det beslutet inte bli retroaktivt. Och det är just de allt högre nominella inkomsterna — högre nu än 1969 och högre 1972 än nu — som skapar problem, eftersom mycket av inkomstökningarna bara är inflationskompensation. ”Det är er skattepropaganda som orsakat missnöjet”. Nej, herr finansminister, det behövs ingen propaganda för det. De enskilda människornas egna upplevelser fungerar som en sådan. Det som, herr talman, en enig expertopinion, en bred opinion i fackliga sammanhang och en bred politisk opinion står bakom avfärdas i dag av finansministern som en horribel idé.

Herr talman! Herr Sträng tillgriper felcitat som räddning, men det tycker jag är en billig metod. Jag har aldrig sagt att om man släpper prisstoppet så blir det genast en serie prissänkningar. Jag har sagt att om man håller kvar prisstoppet en längre tid så kommer priserna att stiga snabbare än de annars skulle göra. Det är skillnad. Om jag håller flera anföranden här så är det inte på det sättet att jag kommer att uttrycka mig som herr Sträng, utan herr Sträng kanske så småningom hör vad jag hela tiden har sagt. När det gäller hyresregleringen hade herr Sträng några otrevliga exempel från något annat land. Det var 50 procent högre hyra där, och man tjänade mindre pengar än i Sverige. Ja, låt oss räkna litet grand! En nybyggd lägenhet här i Sverige, med de kostnader vi har för närvarande, går kanske på 10 000 kronor om året i hyra. Det skulle vara ännu mera, om inte hyresregleringen hade drivit upp produktionskostnaden så förskräckligt högt att man måst införa en rad subventioner i form av paritetslån och i form av lägre räntor än som gäller i övrigt. Ja, i det där andra landet som herr Sträng har besökt, skulle hyrorna alltså vara 50 procent högre. Det blev då ungefär 15 000 kronor. Och så tjänade man mindre pengar än i Sverige. Ett förfärligt otrevligt land, herr Sträng, det kan inte vara så att människorna kan klara sig i det där landet, alldeles uppenbarligen inte! Det är väl inte möjligen så, herr Sträng, att herr Sträng jämfört vad en nybyggd lägenhet i det land han besökte kostar med en lägenhet i ett äldre, prisreglerat hus i Sverige? Då kan man naturligtvis komma fram till att hyrorna i utlandet kan vara 50 procent högre än i den gamla prisreglerade lägenheten. Jag upprepar, herr Sträng, att jag tror att hyresregleringen är ett utmärkt exempel på att en reglering höjer produktionskostnaderna. Prisreglering, hyresreglering, höjer produktionskostnaderna för de nya husen. Och det måste väl ändå vara besvärligt, herr Sträng, att själv och andra partivänner i så många sammanhang för mindre än ett år sedan sagt precis vad jag säger om en priskontroll och prisstopp och sedan plötsligt stå och förfäkta den omvända idén. Det måste vara besvärligt.

Herr talman! Herr Bohman rådde mig: Titta inte i tabellerna utan gå ut och fråga. Då är det mycket möjligt att man lägger sig ombord med samma uppfattning som herr Bohman gör sig till tolk för. Det är alltid besvärligt att studera ett siffermaterial, och det är mycket enklare att gå ut och fråga och fråga på det sättet som jag föreställer mig att herr Bohman gärna gör. Går jag ut och frågar människorna om de inte tycker att skatten är hög så säger de: Jo, visst är skatten hög, den är för hög. Om jag sedan fortsätter och låt säga möter några gamla folkpensionärer och säger: Tycker ni inte att staten är alldeles för snål med folkpensionen åt er, så säger de: Jo, visst är folkpensionen alldeles för liten. Träffar jag sedan en mamma med tre fyra barn och frågar henne: Tycker du inte att staten är alldeles för snål med familjepolitik och barnbidrag, så får jag svaret: Visst är staten alldeles för snål med familjepolitik och barnbidrag. Ger jag mig ut bland ungdomarna och frågar dem: Tycker ni inte att staten är alldeles för snål när det gäller ungdomsvårdande insatser, så får jag svaret: Visst är staten alldeles för snål i det avseendet. Är det så att jag går till herr Bohman och tar honom mellan skål och vägg och säger: Tycker inte herr Bohman att vi har varit alldeles för snåla med svenska försvarsutgifterna, så säger herr Bohman om han skall vara ärlig: Visst har ni varit för snåla med de svenska försvarsutgifterna. Herr Bohman smällde ju igen dörren så att det ljungade om det, när han satt i den senaste försvarsutredningen, för att han inte fick gehör för ett förslag som skulle ha inneburit 500-600 miljoner kronor mera under perioden än vad det sedermera blev. Man kan få precis vilka svar som helst, men det korrekta är ju att gå ut och tala med folket och säga som så: Vill man ha det bättre, vill man ha högre folkpensioner, en bättre familjepolitik, en bättre ungdomsvård eller mera till försvaret, så måste någon betala det, och det är inga andra än vi själva som kan göra det.

Jag tröstade honom med att säga att om du begär det av mig så begär du alldeles för mycket — det orkar jag inte med.

Om vi inte sköter oss alldeles för illa kan vi ju räkna med att vi har tre fyra procent mer för varje år att hushålla med. Vi vet vad vi har åtagit oss gentemot folkpensionärer och vissa andra som i tioårsplaner är garanterade vad de skall ha. På det som sedan blir kvar kan man göra en prioritering. Om man då tycker att det blir för litet kvar kräver ju anständigheten och ärligheten att man säger: Om vi föreslår högre skatt kan vi göra det och det. Herr Helén är så välkommen med en sådan här perspektivplan som antingen prioriterar inom de resurser vi har utan skattehöjningar eller som prioriterar med skattehöjningar — vi skall studera den. Men jag försäkrar att herr Helén kommer inte att ge sig på det äventyret — han kommer inte att gå i land med det.

Jag tycker att herr Fälldin har råkat i dåligt sällskap i indexfrågan. Skall jag ta centerpartisterna på orden — och varför skulle jag inte göra det? — har de i sin allmänna skattepolitiska och jämlikhetspolitiska debatt stått oss inom socialdemokratin ganska nära. När herr Fälldin nu, möjligen på grund av att han har haft mycket att göra och inte riktigt har tänkt sig in i frågorna, har nappat på det här förslaget om indexregleringen går det på tvärs med vad man officiellt anför som centerpartiets budskap. En indexreglering av skatterna är en automatisk kompensation som är så mycket fördelaktigare för dem som har det bättre ställt — det kommer man aldrig ifrån. Då kan man säga: Skall man då inte göra någonting på skattesidan? Under min tid som finansminister har jag uppvaktat riksdagen, jag tror det är fyra gånger, med olika skattereformer. Jag begriper väl att om prisstegringen fortsätter blir skatteskalorna till slut omoderna, inte riktiga i sin tillämpning. Då har vi kommit tillbaka till riksdagen och gjort en justering. Vi gjorde en sådan 1965, så att den som tjänade 15 000 kronor fick 700 kronor i skattesänkning och den som tjänade 115 000 kronor fick 700 i skattesänkning. Vi kom tillbaka 1969 och genomförde då att den som tjänade 15 000, 20 000, 25 000 och jag kan också säga 30 000 kronor fick en materiell skattesänkning i kronor räknat, medan den som tjänade 100 000 kronor fick skattehöjning i kronor räknat. Man har valfrihet, man har möjlighet att realisera en politisk ideologi, en idé om rättfärdighet i fråga om beskattningens tyngd — någonting som man avhänder sig om man binder sig för indexsystemet. Det är från de utgångspunkterna som jag tycker att herr Fälldin har råkat i dåligt sällskap, om det skall vara konsekvens i det budskap som man för ut till folket i valrörelserna och de förslag i skattepolitiska frågor som man för fram. Jag vill slutligen till kammarens värderade andre vice talman säga att betygsättningar skall man inte klaga på när de är vänliga. Och den här senaste betygsättningen var ju alldeles utomordentligt vänlig mot kammarens värderade andre vice talman. Sedan säger man att här togs det ut 4 500 miljoner i ökad moms.

Pengarna går till hjälp till de fattigaste kommunerna, där det ligger inbyggd en utgiftsökning som stadigt växer år efter år med ett par tre hundra miljoner kronor. Låt mig allra sist säga att för några år sedan kunde jag inte föra en ekonomisk debatt med folkpartiet som motståndare utan att de indexreglerade lånen spelade en alldeles utomordentligt stor roll. Nu har man kommit över den sjukan, och jag hoppas livligt att det här med de indexreglerade skatterna blir en sådan konjunkturfråga — eftersom vi rör oss med en ekonomisk debatt skall jag försöka vara konsekvent — som försvinner om några år. Det skulle vittna, menar jag, om ett tillfrisknande och om mera realism i frågeställningarna.
Herr talman! Det är nödvändigt att efter finansministerns senaste inlägg säga ett par ord. För det första har herr Sträng här talat om att ett inflationsskydd för skatteskalorna skulle innebära skattesänkningar, fördelade så och så. I själva verket innebär inflationsskydd för skatteskalorna uteblivna skattehöjningar — utan att riksdagen har beslutat några sådana — fördelade så och så. Det tycker jag är en betydelsefull distinktion. För det andra: Om man nu skall göra jämförelser av det slag som herr Sträng gjorde när han jämförde preliminärskattetabeller, då skall man ta med alla relevanta fakta; herr Sträng var inne på det litet på sistone. Det är klart att tar man med den stegrade momsen, tar man med de andra omständigheter som herr Sträng nämnde och tar man med, låt oss säga en beräkning av vad en oförändrad realinkomst från det ena året till det andra betyder och sedan går in i preliminärskattetabellerna, då får man en annan bild — men den försummade herr Sträng. För det tredje: Jag är verkligen ledsen över och beklagar mycket djupt att finansministern här har tagit den bestämda ställning som han har tagit mot ett inflationsskydd och därmed mot en mycket utbredd opinion, som fru Nettelbrandt tidigare har vältaligt illustrerat.

Vi har att konstatera, herr talman, att efter den här debatten har det socialdemokratiska partiet, tvärtemot vad man trodde sig kunna utläsa ur kompletteringspropositionen, såvitt jag nu kan förstå avsvurit sig en del av de samarbetsmöjligheter som skulle ha varit till fördel för det svenska samhället, om de hade funnits.
Herr talman! Det sista gör mig verkligen intresserad. Om herr Wedén ur kompletteringspropositionen har läst fram några slags politiska allianser eller inviter till politiska allianser, så finns det inte en stavelse där som talar för det. I kompletteringspropositionen för partiet fram sin linje. Den kan ibland accepteras och ibland bekämpas. Det är vi vana vid, och någon förändring på den punkten har vi verkligen inte ifrågasatt. När sedan herr Wedén som jag tyckte morskade upp sig litet i gamla partiledartag i sitt senaste anförande och försökte säga att det är en fråga om distinktioner hur man uttolkar det hela, så är det en lek med ord, herr Wedén. Man kommer aldrig ifrån att om man indexreglerar skatterna så tar man bort möjligheten att driva en skattepolitik med hjälpen i första hand till dem som bäst behöver den.

Herr talman! I fjol steg priserna på konsumtionsvaror med inemot 10 procent. I år har arbetslösheten ökat så att den i maj var större än den varit någon gång samma månad på 15 år. Både socialdemokrater och borgerliga tycker att det är ett förträffligt samhälle vi lever i. Vi kommunister vägrar att dela den synen. Inflation och arbetslöshet visar att samhället är sjukt. Kapitalismen är i kris. Denna debatt är formellt upplagd omkring ett antal yttranden från finansutskottet och skatteutskottet, av vilka det viktigaste är finansutskottets betänkande nr 30. Detta behandlar såväl det aktuella ekonomiska läget och den ekonomiska politiken under 1971 som långtidsbudgeten och långtidsutredningen om svensk ekonomi åren 1971—1975. Det går inte att upptäcka någon grundläggande skillnad mellan vad som sägs av socialdemokraterna i utskottet, som svarar för utskottsbetänkandet, och av de borgerliga partiernas företrädare i den gemensamma reservationen. För min del kan jag inte stödja någon av dessa texter. Möjligen kan man säga att de borgerliga mera framhäver de aktuella svårigheterna, medan socialdemokraterna försöker måla så vackert som möjligt.

På 1930-talet var frontställningarna i diskussionen andra. De borgerliga nonchalerade de arbetslösas svårigheter. Kampen mot arbetslösheten var socialdemokratins politiska styrkebälte. Nu bör tilläggas att den borgerliga kritiken när det gäller prisstegringarna är både inkonsekvent och demagogisk. Kommunisterna har länge krävt prisstopp. I höstas tvingades regeringen att använda prisregleringslagen. Man hade dröjt alltför länge, och därför blev prisstegringarna under fjolåret ändå mycket stora, men efter det att prisstoppet satts i kraft har utvecklingen blivit en annan. Prisstegringen det här året beror nästan helt och hållet på höjningen av mervärdeskatten. Utvecklingen har visat hur rätt vårt parti hade när vi på ett tidigt stadium krävde att prisstopp skulle införas. Hade man gjort det hade läget både för löntagarna och för hela den svenska ekonomin i dag varit väsentligt gynnsammare. Hade man sedan också, som vi krävde, avstått från att höja mervärdeskatten skulle läget ha varit ännu bättre. De borgerliga partierna var kritiska mot prisstoppet. Nu kräver de att det snarast skall slopas. De borgerliga partierna framträder alltså öppet som prisstegringspartier, ty de vet mycket väl att effekten av ett slopande av prisregleringen blir prisstegringar. Men detta hindrar inte att de i sin reservation, som de har lagt fram här i kammaren, talar om vikten av att undvika ytterligare konkurrensförsämrande prisstegringar. De borgerliga partierna talar alltså med två tungor. Detsamma gäller också deras inställning till arbetslösheten. Vilka är orsakerna till den stora arbetslösheten?

Nu låtsas de bestörta över att denna politik har lett till arbetslöshet och försöker komma ifrån ansvaret för sin egen propaganda. Det är inte särskilt upplyftande. Det är en grund och ofullständig analys som finansministern gör när han i kompletteringspropositionen hävdar, att den kraftiga dämpningen av den inhemska efterfrågan och därmed arbetslösheten skulle bero på vad han kallar ”vissa tillfälliga faktorer”. Dit räknar han främst den utdragna avtalsrörelsen och konflikten på tjänstemannaområdet. Det är givet att lönarbetarnas köpkraft reducerats när Arbetsgivareföreningen lyckas dra ut på avtalsrörelsen över ett halvår och alltså inga höjda avtalslöner betalas ut samtidigt som regeringen och riksdagsmajoriteten kraftigt fördyrar alla varor genom höjningen av mervärdeskatten. En del av detta rättas till genom att företagen självfallet måste tvingas att betala ut de nya avtalslöner, som så småningom blir fastställda, med full retroaktivitet. Men hela det förlopp som pressat ned reallönerna och köpkraften kan ju inte rimligen betecknas som tillfälliga faktorer, dvs. om man inte betecknar regeringens politik som tillfällig, vilket sannolikt herr Sträng inte vill gå med på. Finansutskottet har rätt när man betonar både verkan av den höjda mervärdeskatten och den eftersläpande effekten av 1970 års starkt restriktiva penningpolitik. Det borde alltså rimligen inte gå att bestrida att statsmakternas ekonomiska politik spelat en väsentlig roll för de negativa utvecklingstendenserna i svensk ekonomi. Den kraftiga dämpningen av efterfrågan och därmed ökningen av arbetslösheten måste ses som ett direkt och åsyftat resultat av den ekonomiska politiken. Regeringspolitikens ansvar för arbetslösheten fastslås också av tidskriften Fackföreningsrörelsen som på ledande plats skriver: ”Åtstramningen kulminerar alltså under 1971, dvs. i ett konjunkturläge då ekonomin i stället skulle behöva stimuleras.

Man har sagt att de som var motståndare till det ursprungliga, ur naturvårdssynpunkt mycket skadliga Ritsemprojektet skulle ställas till svars för att 350 anläggningsarbetare blev utan sysselsättning, om bygget inte tilläts. Det är riktigt. Människor skall inte få ställas utan arbete. Rätten till arbete är en grundläggande mänsklig rättighet.

Regeringen har den politiska makten och ansvaret. Jag vill ställa den direkta frågan till finansministern: Kan regeringen stå till svars med att hålla alla dessa människor nere i arbetslöshet? Vad tänker regeringen göra för att avskaffa arbetslösheten? Kan ni inte avskaffa arbetslösheten och skapa varaktig full sysselsättning, eller vill ni inte göra det? Jag tycker att det vore mycket lämpligt att finansministern stannade kvar i kammaren och besvarade dessa frågor, sedan man nu lyckats dra ut på den föregående debatten så att det har dröjt elva timmar innan en representant för det femte här i riksdagen representerade partiet har fått komma upp i talarstolen. Regeringen kan svara — och den kanske gör det — med att hänvisa till Sveriges beroende av de internationella ekonomiska förhållandena och hur detta begränsar våra valmöjligheter. Ett sådant beroende existerar via utrikeshandeln och andra ekonomiska transaktioner, men då gäller det att göra landet så oavhängigt som möjligt av krisdrabbade ekonomier och valutor. En akut dollarkris har nyligen utspelats, men Sverige kom undan med blotta förskräckelsen. Dollarns kris är emellertid inte endast akut och tillfällig utan av mera djupgående natur. Det sammanhänger med förändringar i Förenta staternas roll i världsekonomin, med de höga kostnaderna för rustningarna och Vietnamkriget, med de växande motsättningarna i den amerikanska ekonomin osv. Dollarn är inte längre en stabil valuta. Är det under sådana förhållanden en klok politik att till den grad som nu sker binda den svenska kronan vid dollarn? Det sker på olika sätt, bl.a. genom att den svenska reserven av främmande valutor i riksbanken praktiskt taget uteslutande består av amerikanska dollar. En bindning finns också genom att den övervägande delen av riksbankens behållning av guld är placerad i Förenta staterna och endast en liten del inom Sverige. Det skulle vara värdefullt att få ett svar av finansministern eller av någon annan ledamot av regeringen om motiven till dessa placeringar, och om det inte vore en riktig politik att förändra dem. Den starka ökningen av den hos arbetsförmedlingarna registrerade arbetslösheten är desto allvarligare som den kommer ovanpå och utöver de stora långsiktiga sysselsättningsproblem som redovisats av låginkomstutredningen. Det finns också viktiga samband mellan de bägge typerna av sysselsättningsfrågor. De regionala problemen, övriga mera långsiktiga problem och konjunkturproblemen är sammanknutna, Jag tror det är viktigt att observera detta, när man skall vidta åtgärder för att effektivt bekämpa arbetslösheten. Bekämpandet av den arbetslöshet som närmast sammanhänger med konjunkturavmattningen och regeringens ekonomiska politik måste sammanbindas med åtgärder för att avskaffa den regionala och mera långsiktiga arbetslösheten. Vårt parti anser att två led är särskilt viktiga i en politik med denna målsättning: 1. Åtgärder för att öka den arbetande befolkningens köpkraft och förhindra att erövrade löneförbättringar äts upp av fortsatta prisstegringar. Det betyder allt stöd åt lönarbetarnas kamp för verkliga löneförbättringar och för att bryta Arbetsgivareföreningens nejsägarlinje. Det betyder avskaffande av mervärdeskatten på livsmedel. Det betyder också att prisstoppet skall strikt tillämpas och att inga uppmjukningar får ske som på nytt sätter prislavinen i rörelse. Jag yrkar därför bifall till motion nr 1484 i den del som behandlas i finansutskottets betänkande nr 26. 2. Genomförandet av en långsiktig plan för statliga industriinvesteringar särskilt i skogslänen och övriga mindre industriellt utvecklade regioner. Finansutskottet vill betrakta detta som en näringspolitisk fråga och tar därför inte upp den till behandling, vilket jag anser vara kortsiktigt och felaktigt tänkt. Arbetslöshetsproblemen går inte att lösa med tuvhoppning. Det krävs en långsiktig näringspolitik både för att klara den strukturella arbetslösheten — den nya industriella reservarmé som skapats — och de sysselsättningsproblem som uppstår genom svängningar i utrikeshandeln, dålig regeringspolitik och andra konjunkturfenomen. Detta leder över till de frågor som behandlas i 1970 års långtidsutred ning. Denna gäller som bekant Sveriges ekonomi åren 1971-1975 och tar upp en rad mycket väsentliga problem. Det utredningsmaterial som presenteras är mycket omfattande. Men hela denna stora sak behandlas nu som ett bihang till finansministerns funderingar om det aktuella ekonomiska läget, och i finansutskottets betänkande ägnas den ännu mindre plats. Detta kan inte vara riktigt. Riksdagen borde ha beretts tillfälle att i en särskild behandling först ta ställning till alla de frågor som hör samman med långtidsutredningen. Jag vill ställa den direkta frågan till finansutskottets ordförande om han verkligen anser denna behandlingsordning tillfredsställande. Den är det desto mindre som en mycket hård kritik som bekant riktats mot 1970 års långtidsutredning. Kritiken gäller såväl dess allmänna uppläggning som vissa av dess enskilda slutsatser. Denna kritik har också framförts inom fackföreningsrörelsen och inom socialdemokratin. Den mest utförliga framställningen har gjorts i skriften ”Sociala mål i samhällsplaneringen” av en grupp personer anställda på LO.

Tidskriften Fackföreningsrörelsen anser ”att hela utredningen baseras på en förlegad, borgerligt influerad syn på hela samhällsekonomins funktionssätt”. Aftonbladet, LO:s tidning, skriver på ledande plats om långtidsutredningen att ”vad som skenbart förefaller vara en objektiv statlig utredning i själva verket är en skrift som baseras på borgerliga politiska värderingar”. En sådan utredning vill alltså regeringen och finansutskottet att riksdagen skall godkänna som grund för politiken under de närmaste fem åren. Finns det verkligen inte en enda socialdemokrat här i riksdagen som vågar ta till orda och framföra den kritik mot långtidsutredningen som finns inom såväl fackföreningsrörelsen som inom själva det socialdemokratiska partiet? Vad säger Arne Geijer, vad säger Knut Johansson och vad säger de andra på ledande funktioner i fackföreningsrörelsen? Är de överens med finansministern eller är de överens med de meningar som framförts i tidskriften Fackföreningsrörelsen, Aftonbladet och gruppen av betydelsefulla medarbetare inom LO? För vår del anser vi att en ny långtidsutredning måste göras där ett socialt välfärdsbegrepp läggs som grund. Utredningen måste utformas så, att den kan användas för en ekonomisk långtidsplanering — och det är inte en sådan planering som herr Helén här talat om. Jag yrkar alltså bifall till motionen 1484 i vad gäller de yrkanden som behandlas i finansutskottets betänkande nr 30.